Herr talman! Finansministern använde lång tid för att försöka förklara hur reaktionerna hade varit när regeringen kom med sin deklaration i samband med presskonferensen den 20 april, och han hade ett mycket kort citat ur min första kommentar. För balansens skull vill jag gärna säga att jag i denna första spontana kommentar framhöll följande: ”Risk föreligger utan tvekan också för att omläggningen som helhet skall få andra negativa verkningar för de lägsta inkomsttagarna. Man föreslår nu på nytt en kraftig höjning av mervärdeskatten utan att samtidigt vidta några som helst åtgärder för att hålla nere priserna på åtminstone de nödvändigaste varorna. Man skall också ha klart för sig, att kommunerna och landstingen får betala en betydande del av momshöjningen.” Såvitt jag vet refererades detta dagen efter i de allra flesta tidningar, bl.a. i Arbetet. Vad som är i mitt tycke särdeles anmärkningsvärt när finansministern kom in på skattediskussionen är att det — såvitt jag lyckades uppfatta — inte fanns ett enda argument ifrån finansministerns sida för värdet av denna omläggning. Det var hela tiden ett försök att säga att ”så här har oppositionen agerat, och den borde inte ha rätt att agera på det viset”. Slutligen kommer finansministern fram till att man mot bakgrunden av denna reaktion ändrade finansieringen till att gälla löneskatten; han menade att han och herr Hermansson hade tänkt i samma tankebanor. Snarare är väl motsatsen fallet. Först när herr Hermansson hade förklarat att momshöjningen var oacceptabel, slog finansministern in på herr Hermanssons linje med höjning av arbetsgivaravgiften. Om herr Hermansson ville skulle han kunna travestera ett gammalt uttryck och säga: Vad rätt du tänkt, fast det var fel.

Sedan säger de: Detta får ni till straff — vi tycker inte att det är det bästa förslaget, men nu får ni ta det i stället. Oppositionen anklagas för dålig politisk moral. Varför ta upp den debatten? Varför inte gå ut med detta skattesänkningsförslag till folket och säga: Se här vilken opposition! Ge oss förnyad styrka att gå vidare på denna väg — om den nu är så positiv. Det hade fört åt sidan all denna i mitt tycke fullständigt meningslösa debatt om vem som är utrustad med politisk moral. Finansministerns beskrivning av möjligheterna att komma någonvart i skatteutredningen kan betyda två saker. Antingen är detta problem olösligt eller också har finansministern, när han nu i förväg sätter betyg på skatteutredningen, avslöjat vad han anser om andras förmåga i detta avseende. Utredningen har ingen möjlighet, men finansministern skulle alltså ha den. Vårt budgetalternativ är lika stramt som regeringens. Förmodligen blir det stramare, eftersom finansministern själv har pekat på en risk att förlora en halv miljard kronor. Det skulle flyta omkring fyra fem miljarder kronor ovanpå de fem sex miljarder kronorna. Sanningen är ju att behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder varit mindre, om man hade litat på våra generella ekonomisk-politiska åtgärder. Då hade man haft en konjunkturpolitisk möjlighet kvar. Finansministern framhåller att han har försökt vara ute i tid med detta skatteförslag. Men det måste vara fel. Finansministern har själv förklarat att förslaget är konjunkturpolitiskt neutralt. Hur kan ett införande av mervärdeskatt eller löneskatt ha någon konjunkturpolitisk betydelse, när finansministern själv har deklarerat att förslaget är konjunkturoch finanspolitiskt neutralt? Det lär inte vara möjligt att hävda den I fråga om livsmedelsmomsen har regeringens egen argumentation lidit skeppsbrott. När vi föreslog metoden att restituera mervärdeskatt på mjölk och andra produkter, försökte ni göra gällande att det skulle vara ett brott mot jordbruksavtalet. Det skulle alltså vara ett brott mot jordbruksavtalet att eliminera momsens verkningar på något eller några av de viktigaste livsmedlen. Om ni hade menat allvar med detta, hade ni inte kunnat göra gällande att man under löpande avtalsperiod skulle höja momsen. Det måste väl all logik i världen kräva. Er argumentation har lidit skeppsbrott. Det är överraskande att finansministern mot den bakgrunden försöker köra med något slags hot i jordbruksutredningen av samma natur som hotet i denna skattedebatt.
Herr talman! Det är inte alltid så roligt att regera, sade finansministern, och kollegerna log ansträngt. Nej, jag tror det, herr finansminister, och därför har vi inte heller tagit ut något regeringsskifte i förväg från oppositionssidan. Vi har inte räknat med eller upptäckt någon annan förändring i regeringen än den att vi har fått ett vikarierande statsråd, herr Hermansson, som får högt betyg och mycket beröm av herr Sträng här i dag. Det säger ju allt om dagens koalition, och nog om den. Jag skall ägna mina sex minuter åt att försöka svara på vad finansministern talade om i I timme och 46 minuter med att säga något om skatteprovisoriet och om regeringens sätt att bete sig mot riksdagen. Enligt finansministern själv är ju regeringen riksdagens arbetsgivare. Regeringen griper in då och då, sade finansministern och rättar till i marginaleffekterna. Hur gick det 1970? Det blev en marginalskatteskärpning, när regeringen grep in. Nu skulle det alltså bli marginalskattelättnader 1973. Som TCO :s man påpekade i TV, blir det bara detta upp till en beskattningsbar inkomst av 30 000 kronor, ingenting därutöver och ännu mindre någon lättnad i de samlade marginaleffekterna där ovanför. Principen, finansministern, om marginalskattesänkning är bra, men praktiken betydde i Ert fall för stora löntagargrupper skatteoch prisstegringar som blev större än sänkningarna. När regeringen lade fram sitt provisorium, visade regeringens tabeller bara sänkningar av den direkta skatten. Man gömde undan nackdelarna, verkningarna av skattehöjningarna. Det var inte hederligt, och det är inte underligt att tidningarna då inte omedelbart såg hur dåligt förslaget var. Men så snart de riktiga siffrorna hade kommit fram om skattepaketet, sade inte bara tidningarna utan större delen av svenska folket nej. Vi säger nej till skatteprovisoriet, därför att det är illa genomtänkt och hastigt hoprafsat och på väsentliga punkter motverkar sitt eget syfte. Nu kan finansministern inte fatta att det här har blivit ett så dåligt förslag, och han fattar ännu mindre vad vi menar, när vi säger att det går så, när man arbetar i hemlighet. Han låtsas att det där med att utarbeta förslaget i hemlighet skulle vara detsamma som att man kunde snuva tidningarna på nyheten. Nej, det är inte alls frågan om det. Utan vad saken gäller är att Ni har undandragit den utredning som riksdagen beställt möjligheten att arbeta fram ett genomtänkt skatteförslag, och att Ni förhindrar löntagarnas organisationer att vara med och delta i det arbetet. Då går det inte, herr Sträng, att bara hänvisa till en mening i det TT-uttalande som jag gjorde på TT:s begäran några minuter efter det att Ni ur bakhåll kastat fram det här förslaget. Det innehöll ingen accept, och som förste partiledare uppträdde jag fyra dagar senare här vid remissen av ärendet i kammaren och sade ifrån att vi höll på att gå igenom det hela och att det var en helt öppen fråga hur vi skulle ställa oss. När vi fick fram siffermaterialet och hade rådgjort med de många erfarna förtroendemän som vi bjöd in från hela landet, var det klart att vi måste säga nej till det här förslaget. Oppositionen vill ha bort regeringen, säger herr Sträng. Ja, men vi tänker inte göra statskupp, herr finansminister, och vi tänker som sagt inte ta ut något regeringsskifte i förväg. Men skälen till att vi vill ha bort regeringen har vi rätt att redovisa. Vi vill ha bort en regering, som grundligt har misskött landets ekonomi. Vi vill ha bort en regering, som gång på gång säger nej till samarbete med oppositionen, innan besluten är fattade. Vi vill ha bort en regering, som nu låter sig styras av kommunisterna och som enligt herr Sträng tänker i samma tankebanor som dessa när det gäller arbetsgivaravgiften. Vi vill ha bort en regering, som lägger fram ett skatteförslag som sammantaget har dåliga verkningar. Och vi vill ha bort en regering, som först vägrar riksdagens utskott att få uppgifter om verkningarna av regeringsförslaget och som, när de uppgifterna väl läggs fram av ett motvilligt finansdepartement, påstår att de inte är de rätta. Vi kablade ut, säger finansministern, genom TT en dementi på de siffror som räknats fram om verkningarna av skatteprovisoriet. Men Ni kablade inte ut de rätta siffrorna. Finns det några sådana? Det vore intressant att få veta. Nu har vi alla ett intryck av att finansministern, så länge han står själv och filosoferar i sin bänk, är en väldigt trevlig person. Men herr Sträng har här i dag också kommit hit och läst upp ett rent lögnaktigt manuskript om relationerna mellan regeringens och oppositionspartiernas syn på budgeten. Herr Sträng talar ständigt om att det är för att kunna föra en seriös debatt. Men om det är någon som har missbrukat det ordet, så är det finansministern. Vårt budgetalternativ, i den mån vi har skyldighet att redovisa någonting sådant, innebär ändringar på mellan 350 miljoner och 400 miljoner i förhållande till regeringens. Ni tappar i dag sannolikt 500 miljoner, som ni inte alls har brytt er om att redovisa. Sätt till en opartisk expertutredning, herr finansminister, som får granska våra respektive samlade budgetuppfattningar och kom inte tillbaka hit och förgifta den politiska atmosfären med sådana direkta lögner som i det manuskript ni läste upp.

Herr talman! Jag tänker använda några sekunder av min knappa repliktid för att säga att jag tycker att det är väldigt trevligt, när finansminister Gunnar Sträng står i sin bänk och filosoferar och målar den svenska vardagsmiljön och den svenska vardagsmänniskan. Men det är inte riktigt lika trivsamt när han drar sina slutsatser därav. Och det är definitivt inte lika trivsamt när han bedömer oppositionen och oppositionens handlingssätt och bevekelsegrunder. Till själva saken.

Fortfarande är alltså arbetslöshetssituationen utomordentligt oroande. Det är bl.a. mot den bakgrunden som regeringens avhopp och förordande av löneskatten skall bedömas. Finansministern citerade mig rätt då han sade att min första kommentar, när jag fick se regeringspaketet, var att ”det var roligt att få rätt”. Jag syftade självfallet på att det var roligt att regeringen äntligen erkände att 1970 års reform måste göras om, att regeringen nu var beredd att angripa marginalskatterna. Men jag sade mycket mera. I ett TT-uttalande samma dag kritiserade jag det jag kallade för ”skattehöjningsförslaget”. Två dagar senare gick jag ut och kritiserade förslaget ännu mera eftertryckligt. Herr Hermansson hade inte ett skvatt med den saken att göra. Jag brukar inte lyssna på herr Hermansson, i varje fall inte dra slutsatser för mitt handlande av vad han säger. Bakgrunden till min kritik var, finansminister Gunnar Sträng, att regeringen år efter år hade sagt nej till en skatteutredning. Så småningom tvingades regeringen att finna sig i riksdagens beslut om en sådan utredning. Sedan sökte regeringen avväpna utredningen och avväpna även oppositionen. Det förslag ni framlade i vårriksdagens elfte timme innebar i stort sett att en inkomsttagare i genomsnittlig inkomstnivå skulle få behålla 40 kronor av varje ny 100-lapp i stället för 38 kronor som för närvarande. Tror finansministern att de två kronorna gör det nämnvärt mera lönande att arbeta? Därutöver skulle han drabbas av levnadskostnadsökningar på grund av höjd moms och andra höjda indirekta skatter. Dessutom sade regeringen nej till indexreglering av skatteskalorna. Det samlade skattetrycket skulle öka med en halv miljard kronor. Är det då så märkvärdigt att man säger nej till ett sådant förslag utan att fördenskull ha tagit någon som helst hänsyn till herr Harmansson? Tror verkligen finansministern, frågade jag mig själv, — jag ställer inte frågan till finansministern — på den bild av situationen som han tecknar? Trodde han verkligen att oppositionen skulle acceptera ett skattehöjningsförslag, att vi skulle göra det efter allt vad vi moderata har sagt om skatterna? I så fall är det fantastiskt. I så fall vittnar det om hur fast han är i den föreställningsvärld som är den socialdemokratiska regeringens — eller den socialdemokratiska regeringens finansministers — och som föranleder honom att utgå ifrån att det alltid är han själv som bestämmer när och hur skatteförslag skall läggas fram, över deras innehåll, att han alltid skall ställa oppositionen inför fullbordat faktum och att alltid höja skatterna. Finansministern sade ju själv att den som talar om skattesänkning gör sig skyldig till ett ”falsarium”. Men andra länder då! Man har sänkt skatterna i Frankrike, Tyskland, Förenta staterna och England vid olika tillfällen. Skattesatser och skatteintäkter är inte samma sak. Sänkta skattesatser kan ge högre skatteintäkter, och det vet finansministern. Det är ”en dröm”, säger finansministern, att det går att spara. Ja, lever man i den drömlika tillvaron att man inte tror att det går att spara, då förstår jag att man har de utgångspunkter som finansministern har, nämligen att det aldrig går att sänka skatterna. Kritiken mot oppositionen för ”politiskt taktiska finurligheter”, som det visst hette, drabbar regeringen själv, och beskyllningen för brist på kurage slår tillbaka. Vad skulle det behövas för extra kurage att säga nej i stället för att säga ja till en proposition! Den som visat brist på kurage är regeringen själv, som har hoppat av sitt eget förslag, det förslag som den tyckte var bäst, och tagit ett sämre förslag därför att den inte ville gå in i riksdagen och riskera ett voteringsnederlag. Det är väl brist på kurage om något. Diskussionen om besparingar och täckning för de utgiftsökningar som vi har föreslagit beskrev finansministern som ”frustande sparsamhetsiver”. Våra höjningsoch sänkningsförslag täcker varandra. Det blir plus minus noll om man räknar för helt budgetår. Vi har satsat mer på rättssäkerheten, vi tycker att förhållandena i Sverige är sådana att det är nödvändigt att förstärka rättstryggheten, och det har vi gjort. Vi har satsat på försvaret för att kunna bibehålla handlingsfrihet så att vi nästa år eller året därefter kan hämta igen de försummelser som regeringen gör sig skyldig till i år. Det är det vi har gjort. Helt naturligt kan det bli besvärligt för oss om vi skall fullfölja vår politik för åren framöver, bl.a. därför att vi alltid kommer att befinna oss i den situationen att vi blir bundna av regeringens beslut. De låser oss och föregriper våra ställningstaganden. Vi hamnar ständigt i nya situationer som vi inte kunnat utöva aktivt inflytande på. Sådant kan göra det svårt att vidhålla en uppfattning som ett oppositionsparti har haft i ett givet ögonblick.

Herr talman! Efter herr Heléns uttalande borde jag ju ha mer än sex minuter för min replik, men jag skall vara blygsam och nöja mig med det vanliga. Till herr Heléns klagan i två anföranden över regeringens dåliga beteende finns det bara en passande kommentar. Den är klassisk och lyder som följer: ”En hungrig räv fick se några druvor hängande på en vinstock, vilken slingrade sig kring ett högt träd. Han ville gärna komma åt dem och försökte flera gånger men förgäves. Då vände han dem föraktfullt ryggen och sade till sig själv: De äro alldeles säkert sura ännu. — Det är inte utan att åtskilliga människor göra på samma sätt i liknande fall.” Till de borgerliga partiledarnas inlägg här i dag, som jag faktiskt har lyssnat på — även herr Bohmans — kan för övrigt följande sägas. De upprepar den kritik som vi under många år gett av det kapitalistiska system som regeringen nu söker att upprätthålla. De erinrar om den massarbetslöshet och den inflationistiska prisstegring som tillsammans präglar den ekonomiska kris detta system alstrat. Regeringen har inte effektivt ingripit mot arbetslöshet och prisstegring och kan inte göra det så länge den låter sig bindas av målsättningen att befordra storkapitalets intressen. Felet med den socialdemokratiska regeringens politik är ju inte att den står i motsättning till borgerliga krav, utan att den varit alltför borgerlig. Huvudorsaken till de brister som de borgerliga partierna kritiserar är just det kapitalistiska system som de själva slår vakt om. Därför fanns det i de borgerliga partiledarnas tal inte några som helst konkreta förslag om åtgärder mot arbetslösheten och mot prisstegringarna. Det enda de vill är att skapa bättre villkor för den kapitalistiska företagsamhet som är grundorsaken till att priserna stiger och till den stora arbetslösheten. De vill bota sjukdomen genom att uppehålla den. Deras medel gör den bara värre och värre. Finansministern tog i sitt anförande upp vårt krav om slopande av mervärdeskatten på livsmedel och sade att det var att likna vid Don Quijotes strid mot väderkvarnar, därför att det därigenom uppkomna skattebortfallet inte skulle kunna täckas. De förslag vi verkligen ställer för att finansiera det sopade finansministern undan i ett par meningar, men uppehöll sig länge och mycket omsorgsfullt vid att tala om det olämpliga och svåra med höjning av annan indirekt beskattning, s.k. lyxskatter. Herr Sträng tog alltså den största delen av sin polemik mot mig till att polemisera mot förslag som vi inte ställer. Och så pratar herr Sträng om att slåss mot väderkvarnar!

Där finns enligt vår mening pengar att ta om bara den politiska viljan finns. Herr Sträng kom också in på frågan om en differentiering av momsen. Nu kan ju en sådan differentiering göras på olika sätt. Den typ av differentierad moms som vi är anhängare av är att man reducerar mervärdeskatten på livsmedel till 0. De borgerliga partierna talar allmänt om differentierad moms och har då antytt den linje som finansministern polemiserade mot, nämligen att man i stället skall höja momsen på andra varor. Nu förefaller det inte vara så svårt att genomföra det där. OECD har gjort en utredning — jag har redan erinrat om den vid ett annat tillfälle i kammaren. Man har undersökt 21 stater, huvudsakligen i Västeuropa, och funnit att 14 av dessa 21 stater har en differentierad moms med lägre skattesats för livsmedel. Jag har då väldigt svårt att förstå varför det just i Sverige skulle möta så stora tekniska svårigheter att genomföra ett sådant system med olika uttagningsprocent för livsmedel och andra varor.

Herr talman! Jag hade tänkt att senare i dag i mitt anförande läsa in till protokollet de frågor som jag har ställt i skatteutskottet eftersom de frågorna har utlöst sådana panikreaktioner hos regeringen. Men nu säger finansministern att förutsättningarna och utgångspunkterna är så tokiga och galna som man bara kan begära, och då kan jag inte underlåta att nu som exempel på frågornas art nämna ett par av dem. Jag har t.ex. frågat: Hur stor procent av disponibel inkomst tas i anspråk genom höjningen av samtliga indirekta skatter, alltså även inklusive moms på höjningen i vad gäller andra indirekta skatter? Hur stora blir prishöjningarna på grund av de höjda indirekta skatterna? Jag har ställt en rad andra liknande frågor. Om det nu var så galet att ställa de frågorna, varför lägger inte herr Sträng själv fram ett tillfredsställande material? Är det korrekt redovisning av verkningarna att, som man gör i den här lilla fjuttiga propositionen med fem textsidor, tala om skattesänkningar på upp till 900 kronor, när de i själva verket äts upp — och mer till ibland — av de indirekta skattehöjningarna? Var finns det för resten någonting om detta i propositionen? Om jag inte hörde fel tog finansministern nu som exempel på hur felaktiga tabellerna kan vara att man i dessa utgår från att all indirekt beskattning betalas av personer med skattepliktig inkomst. Då vill jag fråga: Finns det i regeringens proposition eller propaganda ett enda ord om att alla de som inte har skattepliktig inkomst ändå får bära bördorna av den höjda indirekta beskattningen, mervärdeskatten eller löneskatten? Vi politiker blir ju utanför detta hus ibland kritiserade för att vi handlar utan att riktigt veta vad det är vi beslutar om. Men inom detta hus betraktas det tydligen nu som oförsynt, ja, t.o.m. som oförskämt, att vilja skaffa sig en godtagbar information. Jag vill fråga finansministern: Anser finansministern att det är acceptabelt att fatta beslut om t.ex. löneskatten — en affär på kanske ett par miljarder — utan ett enda ord om verkningarna som underlag? Socialdemokraterna anser ju ändå enligt utskottets skrivning att höjningen kan få ogynnsamma verkningar för exportindustrin, för handelsbalansen, för sysselsättningen och för investeringsviljan. Finansministern ville gärna ha en fair behandling. Ja, det tycker jag att han skall ha, och det skall naturligtvis även en enkel riksdagsman ha. Men det viktigaste är att svenska folket får en fair behandling, och det är inte fair mot folket att inte redovisa vilka pålagor de drabbas av.
Herr talman! Herr Fälldin ställde frågan om det över huvud taget är något värde med skatteomläggningen och undrade varför inte regeringen innan den lade fram skatteförslaget vände sig till allmänheten genom — om jag fattade honom rätt — något slags referendum eller alternativt avgick och vädjade till allmänheten i ett nytt val. Ja, det sistnämnda är ju att ställa alla begrepp på huvudet. Vi lägger fram ett förslag till riksdagen i medvetande om att vi bör ha en någorlunda stor riksdagsmajoritet som accepterar det. Vi blev missräknade på denna punkt, men har god anledning att räkna med att ändå en riksdagsmajoritet skall acceptera förslaget i dess väsentligaste del. Jag begriper inte då vilken anledning vi skulle ha att gå ut till väljarna och fråga om vi har deras förtroende i denna speciella fråga. Det är ju något som vi skall göra nästa år, och jag hoppas då få tillfälle att på många trevliga möten träffa herr Fälldin och tala om dessa saker. Att skatteförslaget ändå har ett värde torde emellertid vara alldeles uppenbart. Låt mig bara snabbt för att exemplifiera min tankegång peka på en person med 30 000 kronor i beskattningsbar inkomst, dvs. med en bruttoinkomst av ungefär 35 000 kronor. Vederbörande har en konsumtion av 20 000 kronor, eftersom det går bort 10 000 kronor i skatt till stat och kommun. Det gäller under förutsättning att han inte sparar en enda krona utan konsumerar hela sin inkomst efter skatt. 70 procent, dvs. 14 000 kronor, av denna konsumtion är belagd med mervärdeskatt, och 2 procent i prisstegring betyder 280 kronor. När vi stannade vid siffran 2 procent sade vi oss med ledning från tidigare erfarenheter att höjningen av mervärdeskatten skulle medföra en stegring av konsumentprisindex med knappt 1 1 2 procent. Tillsammans gör detta 2 procent. De 280 kronoma i prisstegring, om vi hade höjt mervärdeskatten, kommer för barnfamiljerna att balanseras bl.a. av en förstärkning av barnbidragen på 120 kronor och av en skattesänkning för den som tjänar 35 000 kronor på ungefär 900 kronor. Det bör följaktligen vara värt att göra en sådan här omläggning. Om jag sedan ersätter momsen med arbetsgivaravgiften, så blir prisgenomslaget inte lika starkt — i varje fall inte omedelbart — och i det läget bör min enkla beräkning faktiskt ge ett ännu bättre utslag. Då kan man fråga: Vilka är det som betalar? Betalar gör naturligtvis de som har höga löner. Vi har ju skärpt skatten i de höga lönelägena.

Men det är ju helt i enlighet med den linje som vi har accepterat, nämligen att vi skall försöka ge skattepolitiken en utjämnande profil. Jag skulle vidare till herr Fälldin vilja säga att jag naturligtvis inte har hotat med någon lågprislinje. Respekten för jordbruksavtalet underströk jag från den här bänken första gången herr Fälldin offentliggjorde sin förkärlek för en partiell lågprislinje. Då stod jag här i bänken och sade: Undvik att tala om partiella lågprislinjer, för det kommer att medföra en debatt som jag inte tror att herr Fälldin har någon nytta av. Vi ämnar hålla vad vi har avtalat. När avtalet gjordes upp diskuterades det om man skulle subventionera vissa livsmedel. Det var en ganska seriös diskussion om det, och här enade sig de förhandlande parterna om att under avtalstiden skall det inte föras in något inslag av skattesubvention på livsmedel. Jag vet inte om jag har sagt detta tidigare, och därför är det angeläget att jag säger det nu. Så fördes diskussionen i sista omgången, och är man lojal mot den träffade uppgörelsen skall man inte diskutera vare sig partiell lågprislinje eller skattesubventionering av livsmedel. De propåerna har ingenting att göra i den här debatten. De var före under förhandlingarna men avvisades, och avtalet skrevs på premisserna att dessa frågor icke skulle aktualiseras. Jag beklagar att herr Fälldin rusade ut på egen hand — eller omgiven av dåliga rådgivare, det vet jag inte — och lanserade tanken om den partiella lågprislinjen och skattesubvention på livsmedel, något som gick på tvärs med den uppgörelse som träffats. Att det sedan i sin tur har väckt en debatt som gör att regeringen, för att få det här analyserat, nu kommer att tillsätta en jordbruksutredning som skall bedöma även lågprislinjen är bara ett resultat av herr Fälldins eget oförsiktiga utspel. Sedan vill jag fråga herr Fälldin hur han i dag ställer sig till beskattning av bilismen. Privatbilismen, som är den dominerande grenen, expanderar, och bensinen ger utan jämförelse mest pengar. Det pågår en diskussion — jag skall inte lägga mig i den — huruvida bilismen bär sina kostnader med hänsyn till alla de olycksfall vi tyvärr inregistrerar vid varje veckoskifte, och det pågår en diskussion om den landsvägsbundna och den rälsbundna trafikens konkurrensförhållanden. I det läget har herr Fälldin sagt nej till skattehöjning på bensin. Det är möjligt att han med detta nej indirekt medverkar till ett ingrepp på det kreditpolitiska och näringspolitiska området snabbare och med hårdare skruvar än vad han skulle behöva räkna med, om han följde regeringen i den här skattefrågan. Det är frestande att fråga herr Fälldin hur han prioriterar dessa frågor — bilismen eller hårdare åtstramningar på den kreditoch räntepolitiska sidan? Det kanske är något fränt att begära besked, men jag vågar göra det för att det inte alls är otroligt att vi kommer att stå i den situationen inom det närmaste halvåret.

Herr Helén har vid vissa tillfällen en benägenhet att råka i hysteri, och det får vi väl förlåta honom, ty han har en del goda egenskaper också. Man får försöka väga det ena mot det andra.

Vi har tagit upp alla de förslag som samlat partiernas representanter i respektive utskott. Vi har sett bort från enskilda motioner men däremot tagit med de motioner som har partikaraktär. En enkel addering och subtrahering av alla dessa poster ger de resultat som jag här angett. Till denna mycket intressanta promemoria hör också en uppställning på alla de inteckningar i framtidens utrymme som oppositionspartierna är så pigga på att lägga sig ombord med. Jag har naturligtvis ingenting emot om låt oss säga finansutskottet gör denna sammanställning i stället för att vi i finansdepartementet gör den, men jag kan försäkra herr Helén att resultatet kommer att bli exakt detsamma. Allra sist, herr talman, vill jag framhålla att vi naturligtvis allesammans är djupt tacksamma över att herr Fälldin garanterar att han inte skall göra någon statskupp mot regeringen. Om han ämnade sätta sig i spetsen för några militärer eller om han skulle svara för det på egen hand tillhör hans intressanta egna överväganden. Men enbart deklarationen är naturligtvis välgörande, och jag vill vara den första på regeringsbänken som inregistrerar den med stor tacksamhet. När herr Bohman tar upp frågan om arbetslöshetssiffrorna vill jag säga att vi har en högre arbetslöshet i maj månad i år än i maj i fjol. Det betingas av att vi har fler ungdomar som vi inte har kunnat placera och fler gifta kvinnor som inte heller kunnat placeras. Vad däremot den stora gruppen som hör hemma i arbetslöshetskassorna beträffar, så har vi där samma läge som i fjol. Till detta kan jag säga att minskningen av arbetslösheten har varit kraftigare mellan april och maj i år än mellan april och maj i fjol. Det bör den vara, eftersom vi nu ser fram emot en viss uppgång i konjunkturerna och för ett år sedan tyvärr hade att räkna med en motsatt utveckling med en viss dämpning av konjunkturerna. Sedan tar herr Bohman upp frågan om kurage: Är det sämre kurage att säga nej än att säga ja? I detta fall är det det. För att börja med det första alternativet, så är det ju lätt att sprida den misstämningen bland medborgarna att ”talet om skattesänkningar är bara prat, det får du inte ut någonting av. Men att det blir prishöjningar kan jag garantera dig.” Om jag skulle begära att herr Bohman med ett ja hjälpte mig i min pedagogiska uppgift skulle det blir mycket besvärligare och partipolitiskt naturligtvis inte så trevligt för herr Bohman som om han bara säger nej. I det senaste alternativet, där det är fråga om att finansiera skattesänkningen med arbetsgivaravgiften, är det mycket lättare att säga till svenska folket: ”Tro inte på regeringen, tro inte på Sträng! Inte får du någon skattesänkning. Men arbetsgivarna får en belastning.

Vi har faktiskt gjort vissa försök att beräkna det där. Måhända blir prisgenomslaget för konsumenterna ungefär hälften så stort som om man skulle ha valt vägen med en momshöjning. Men det är litet skillnad på argumentationen om man säger ja eller nej. Jag vidhåller att det behövs mer kurage att säga ja än att säga nej, som debattläget nu är. Herr Bohman säger gång på gång att ”det var ju riksdagen som pressade fram den nya översynen av skatten”. Jag har i mitt långa inlägg utförligt redovisat vad jag tror om verkningarna av en sådan översyn. Jag är lika säker som på att jag står här i dag att jag blir sannspådd i det avseendet. Efter 17 år som finansminister vet jag hur det ser ut i verkligheten. Men när man då säger att det var ju riksdagen som tvingade finansministern och regeringen att göra översynen, kanske det skulle varit klädsamt om herr Bohman hade sagt att det var herr Hermansson som tvingade finansministern att göra den här översynen — herr Bohman själv och de borgerliga bröderna hade inte orkat med det. Fru Nettelbrandt är en fånge i siffrornas magik. Det finns inte möjligheter att redovisa ett siffermaterial som är otadligt på denna punkt.

Enligt de specialister och den expertis som vi har till förfogande drog detta med sig en prisstegring som enligt specialisterna ligger på 3,2 procent, men låt mig säga att den ligger på mellan 3 och 3,5 procent. De 6,5 procenten i konsumentledet drog med sig en prisstegring på 3,2 procent, om jag skall försöka vara exakt. Då har vi sagt att 2,25 procent i konsumentledet på den moms vi först föreslog denna gång rent logiskt måste dra med sig en prisstegring som ligger på högst 1,5 procent. Till detta kom punktskatterna, och då rundade vi av det till 2 procent. Sedan är den här höjningen betingad av hur marknadsläget är. Har man ett konkurrensläge som är kraftigt utpräglat och en köpkraftssituation, en efterfrågan från konsumentgrupperna som är betryckt, då är det inte lika lätt att rulla den över i prisstegringar. Har man en annan situation där konsumenterna betalar utan att välja sina inköpsställen och där konkurrensläget är eliminerat och det råder en väldig efterfrågan, då är det lättare att slå ut den på konsumenterna och då blir det ett annat matematiskt resultat. Vi har inte konsumtionsvanor i det här landet som är så beskaffade att vi alla konsumerar exakt samma antal centiliter sprit, vin eller öl varje dag eller röker precis lika många cigarretter per invånare. Om man därför slår ut en konsumtionen på människorna, får man något slags medelproportional som kan ha sitt statistiska intresse men som ligger rätt långt ifrån individens speciella verklighet. Det är i vetskapen om allt det här som man inte ens med bästa vilja i världen kan stå fru Nettelbrandt till tjänst, när hon i sin ambition tror att det kan redovisas i tiondelar och i hundradelar. Och det är ännu svårare att stå fru Nettelbrandt till tjänst, när hon bestämmer förutsättningar som inte har någonting med verkligheten att göra.

Herr talman! När jag gör påpekandet att i stället för att föra en meningslös debatt, att beskylla varandra för bristande politisk moral osv. hade det varit möjligt för regeringen, om den hade trott på värdet av sitt skattepaket, att gå ut och vädja till folket, då säger herr Sträng: ”Jag förstår inte vad herr Fälldin menar, jag kan inte se att det ligger någon mening i det.” Och det är väl i grund och botten ett avslöjande besked. Finansministern och regeringen och socialdemokratin har klart den uppfattningen att det inte för deras del hade varit någon mening med att gå ut och vädja till folket, och därför gör man som man gör. Jordbruksavtalet: Återigen kommer finansministern tillbaka till att det skulle vara ett brott mot jordbruksavtalet att sänka momsen på vissa livsmedel. Man kan, säger han, inte sänka momsen utan att analysera situationen. Eftersom det var ett önskemål från jordbrukets sida att få diskutera denna typ i samband med att nu gällande avtal gjordes upp, kan man inte utan analyser reducera momsen på livsmedel. Får jag fråga finansministern: Hur är det möjligt att utan analyser men med respekt för avtalet höja momsen på livsmedel, om det är omöjligt att utan analyser sänka den? Nej, sanningen är ju att båda delarna är helt möjliga utan att det innebär något som helst intrång i avtalet mellan jordbruket och staten. Drivmedelsskatten: Finansministern har bekymmer för budgeten — och jag är helt övertygad om att han känner mycket starkt för att begränsa upplåningsbehovet så mycket som möjligt. Med finansministerns budgetalternativ är en halv miljard i fara. Jag förstår att han känner det mycket starkt. Då säger finansministern: ”Nu borde ni vara med och klara det här.” Men vi som icke gör av med de pengarna kan rimligen icke träda upp till finansministerns hjälp för att vidta en åtgärd, vars verkningar i olika regioner och sektorer inte är klarlagda. Herr talman! Genom att höja löneskatten ökar regeringen riskerna för prisstegringar liksom om man hade valt momsalternativet. Det i sin tur leder till uppenbara risker för verkningar på sysselsättningssidan. Det finns uppenbara risker för detta alldeles oavsett åtgärderna, har man sagt från arbetsmarknadsstyrelsen. Nog borde det vara bättre att inrikta krafterna på positiva åtgärder för att säkra sysselsättningen än att gå denna negativa väg — att öka riskerna för arbetslöshet nästa vinter.
Herr talman! Arbetslösheten skall ju minska nu, säger finansministern, och då är det väl bra att fördubbla löneskatten. Ja, herr Sträng kan ju fråga sin partivän Assar Lindbeck, nationalekonom och professor, som nyligen på sparbankskonferensen ”Vårt ekonomiska läge” angav ett borttagande av arbetsgivaravgiften som ett alternativ för att stimulera investeringar och motverka arbetslöshet. Det gäller alltså den löneskatt herr Sträng nu vill fördubbla. Vi har föreslagit att man skall använda skatterna i konjunkturpolitiken, och det var därför vi förra hösten ville sänka moms och arbetsgivaravgift. Då sade herr Sträng nej. Han är ju expert på skattehöjningar, men att sänka skatten är inte herr Strängs specialitet. Vi skall ha en rörlig finanspolitik här i landet, men den skall vara rörlig också nedåt när det behövs, annars tror ingen på den. Herr Sträng försöker låtsas att vi skulle ha det fulla ansvaret tillsammans med honom för 1970-års skattepaket. Nej, vi krävde i reservation ett inflationsskydd. Vi varnade för hur det skulle gå när de nominella inkomsterna skjuter upp över tröskeln till det läge där de samlade marginaleffekterna tar bort hela inkomstökningen. Så kommer herr Sträng tillbaka till sitt papper om oppositionens budgetalternativ. Det är alltså tydligen ett officiellt papper i finansdepartementet. Är det hemligt? Kan vi få det? Vi har frågat efter sådana papper tidigare, men det brukar vara väldigt besvärligt att få dem. Någon gång har vi fått dem. Varje gång har de varit felaktiga, och varför skulle det vara riktigt den här gången? Den kritik som jag framförde mot det papper finansministern läste innantill ur var fullt berättigad. Det måste vara ett erbarmligt papper, osakligt, osakkunnigt, felaktigt. Men i finansministerns eget inlägg var på sätt och vis ändå höjdpunkten när finansministern argumenterade om betalningen för den skattesänkning som han själv föreslår. Han gör i praktiken upp med kommunisterna om skattesänkningen och kräver sedan ut en del av betalningen av oppositionen, som inte röstar för den skatteomläggningen. Vi skall alltså ta fram 500 miljoner kronor på bilisternas bekostnad för en utgift som vi inte är med om. Säg sedan att den finansministern tänker rätt!

Herr talman! Om det skall vara någon som helst mening i finansministerns resonemang om politiskt kurage, då borde finansministern verkligen inte ha hoppat av från sin egen ståndpunkt. Jag har i dag beskyllt regeringen för politisk utpressning när regeringen ställer oss inför två lika omöjliga alternativ. Tar ni inte moms, säger regeringen, då får ni ta löneskatten, och så får ni bära skulden för att det sämre alternativet blir genomfört. Och nu för en stund sedan fortsatte den här politiska utpressningen: Tar ni inte bensinskatten, då får ni ta ränta och kreditrestriktioner, det sämre alternativet. Det är alltså er skuld. Det är ju helt nonsens att föra ett sådant resonemang. Det är regeringen själv som har lagt sina förslag. Det är regeringen själv som bär det fulla ansvaret för de förslagen så länge som vi inte har accepterat dem, och vi har ju sagt nej till förslagen. Ta tillbaka förslagen, finansminister Gunnar Sträng, om ni inte vill bära ansvaret för dem! Det är politisk logik. Och ni har ju tidigare tagit tillbaka förslag som ni inte har velat bära ansvaret för. Parallellen med hyresregleringslagen var dessutom felaktig, herr finansminister. Hyresregleringslagen hade nämligen föregåtts av överläggningar mellan de olika partierna om att man skulle släppa hyresregleringen, och de moderata — dåvarande högerpartiet — stod för den överenskommelsen helt och fullt och fast. Det var därför som ni patetiskt vädjade till dem som hoppade av på bägge sidor. Och det politiska kuraget att stå vid sin överenskommelse, det hade regeringen inte den gången heller, därför att den ansåg att de andra partierna hade hoppat av. Det är vad som hände. När det gäller arbetslösheten, så vet jag inte om finansministern har läst det senaste numret av Fackföreningsrörelsen, där LO:s utredningsavdelning konstaterar följande: ”Under alla förhållanden är den synbara effekten på sysselsättningen av de stimulansåtgärder som vidtogs i höstas ganska liten.” Det är ju ett allvarligt konstaterande, och mot den bakgrunden kanske regeringen ångrar att regeringen inte var med på det generella stimulanspaket som vi föreslog.

Herr talman! De borgerliga partierna talar — och det gör även regeringen ibland — om den helt förödande effekt som en radikal skattepolitik skulle ha för det s.k. näringslivet. I själva verket rör det sig i den svenska diskussionen om rätt modesta förslag. Man kan höja ögonen litet grand och jämföra med andra länder. Den amerikanske presidentkandidaten George McGovern — i varje fall hoppas han ju bli presidentkandidat — är varken socialist eller kommunist. Men i sitt skatteprogram kräver han följande: Skärpning av bolagsskatten, som redan är 48 procent. Fördubbling av skatten på fastighet och gåvor. Bestämt nej till en mervärdeskatt, därför att denna är en regressiv skatt som hårdast drabbar folk med låga inkomster. Dessutom kräver McGovern en minimistandard för alla medborgare. Var alltså inte så rädda för de försiktiga förslagen i det här landet! Nu har de borgerliga partiledarna i patetiska ordalag utmålat vad de anser skall bli följderna av en ökning av arbetsgivaravgiften. Någon bevisning av sina påståenden kan de inte ge. Som jag påpekat finns det inget fog för påståendet att en höjning av arbetsgivaravgiften skulle leda till minskad total sysselsättning. Kapitalägarna måste för sin existens som kapitalister investera kapital. En höjd arbetsgivaravgift kan minska profiterna på ungefär samma sätt som höjda löner gör det. Men det blir i så fall en genomsnittlig minskning, och kapitalisterna får vänja sig vid det nya läget. Upphöra att investera kan de inte — då skulle de upphöra att vara kapitalister. Det bör också påpekas att de avstalsmässiga löneökningarna i år är mindre än i fjol, och nästa år blir de ännu mindre. Lönestegringar kan — det vet vi erfarenhetsmässigt — ligga på 8—-10 procent inklusive löneglidning utan att det har äventyrat kapitalisternas vilja att investera. Här handlar det om 2 procent av lönesumman. Jag har redan konstaterat att utformningen av den allmänna arbetsgivaravgiften inte är den allra bästa. Men en höjning av denna avgift drabbar kapitalet, medan den höjning av mervärdeskatten, som varit alternativet, hade drabbat dem med låga inkomster. En höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften samtidigt med en sänkning av den direkta statsskatten innebär en viss omfördelning till lönarbetarnas förmån.

Herr talman! Jag är fullständigt på det klara med, herr finansminister, att sådana genomsnittsberäkningar som här görs inte blir tillämpliga för varje enskild Andersson eller Pettersson. Men det blir de ju aldrig, och ändå har vi alltid använt oss av ett sådant ungefärligt material för att belysa verkningarna. Och hur kan man gå ut, herr Sträng, med en information om hur mycket folk tjänar i direkt skatt utan att göra ens ett försök att få ett mått på minusposterna — annat än på sin höjd med en asterisk som säger någonstans långt ner: ”minus moms”. Det kanske mest intressanta i finansministerns svar var uppgifterna om löneskatten. Om jag inte hörde alldeles fel svarade finansministern mig inte med ett ord på den punkten. Informationen var alltså precis så upplysande som det material riksdagen skall grunda sitt beslut på i dag eller i morgon, dvs. ingenting. I utskottets betänkande talas det om kompensation till kommunerna för arbetsgivaravgiften. Hur skall det ske? Hur kan man göra om underlaget för kommunöverenskommelsen, som ju har betraktats som en unik händelse? Och hur blir det med svårigheterna för de religiösa och ideella organisationerna? Samtidigt som man lägger fram ett förslag som skall vara så bra säger man att framtiden får utvisa vilka speciella åtgärder som erfordras för att minska de negativa verkningarna av det här fina beslutet som vi skall fatta. När har lättsinnet tidigare firat sådana triumfer i detta allvarliga hus?

Herr talman! Av naturliga skäl skall också jag bli mer och mer kortfattad, när mina meddebattörer blir mer och mer tidsbegränsade. Herr Fälldin kom tillbaka till frågan hur det är möjligt att höja momsen under tiden för jordbruksavtalets giltighet. Det finns en mycket enkel förklaring på det. När vi träffade avtalet med jordbrukarna förde vi en diskussion om huruvida vi skulle gå in med en viss skattefinansiering som en del av avtalets konstruktion. Den tanken avvisades. Och överenskommelsen träffades på de premisserna. Däremot var det aldrig tal om att vi skulle föra in vare sig momseffekter eller effekten av höjda kommunaloch landstingsskatter i det jordbruksavtal som träffades. Så enkelt är det. Vill man hålla avtalet som det gjordes upp, så finns det följaktligen inga möjligheter att under avtalstiden göra anspråk på skattefinansiering. Sedan ställde jag en fråga — eller kanske jag skall säga att det var en vänlig, äldre riksdagsmans uppmaning till en yngre — och för all del mycket lovande — riksdagsman, herr Thorbjörn Fälldin.

Om jag inte minns alldeles fel har herr Fälldin i något av sina offentliga uttalanden på senaste tiden sagt, att det är möjligt att man får tänka sig en momshöjning, därest konjunkturen längre fram motiverar detta. Av det uttalandet drog jag den slutsatsen att herr Fälldin i valet mellan kreditpolitiska och finanspolitiska medel, när det valet är ofrånkomligt — och ibland ställs man som riksdagsman inför denna obehagliga valsituation — skulle välja den finanspolitiska åtstramningen. Det är bara detta jag har velat erinra om; när herr Fälldin och hans partivänner så småningom går att trycka på voteringsknapparna skall de ha klart för sig vad det innebär. Herr Helén svär sig fri från ansvaret för skattepolitiken 1970. Jag vill då till herr Helén säga: Ni har ansvaret för den momshöjning som då genomfördes, ni har ansvaret för den omfördelning som det innebar att man med inkomster från momshöjningen kunde göra vissa skattesänkningar för de lägre betalda, kunde genomföra ett obligatoriskt särbeskattningssystem och införa vissa sociala kompensationer. Principen är densamma i dag. Ni fick inte igenom en indexreglering av skatterna, därför att det var ett helt omöjligt förslag. Man kan ju inte gärna samma dag rösta för en skatteprofil som vill gynna de lågavlönade och för en indexreglering av skatterna som exklusivt gynnar de högavlönade. Det finns ingen rim och reson i en sådan ståndpunkt — det hjälper inte hur mycket herr Helén nu flinar och viftar med armarna; sådan är den faktiska verkligheten. Jag vill ännu en gång brännmärka herr Helén för att han påstår att det papper jag talar om är lögnaktigt. Han har ju inte sett det! Bör man inte tilta på produkten innan man är färdig med sitt omdöme om den? Herr Heléns närmaste medarbetare, fru Nettelbrandt, har i dagens debatt talat om lättsinne från finansministerns sida.

Det minsta man kan begära är väl att ni tittar på papperet innan ni har ert omdöme om det klart. Självfallet är denna akt tillgänglig för herr Helén. Jag fick den i min hand under gårdagen, och följaktligen kunde jag inte tidigare lämna den till herr Helén. Jag visste inte heller om han ville ha den. Nu har han uttalat en sådan önskan, och han skall då få den. Det finns inga hemligheter i den. Herr Bohman talar om politisk utpressning när han ställs i situationen att välja mellan en finansiering via momsen och en finansiering via arbetsgivaravgiften. Ni har i alla år begärt en sänkning av marginalskatten. Ni har fått den nu. Är det politisk utpressning? Vi bedömer läget så — på den punkten har min bedömning fått anslutning i finansutskottet — att det är klokt och riktigt att nu se till att kompensera skattesänkningarna, i varje fall i det allra närmaste. Det är ingen politisk utpressning. Vi har framlagt ett förslag som vi på goda grunder räknade med att herr Bohman skulle acceptera. Herr Bohman har avvisat det, därför att han, som jag uttryckte mig i mitt första anförande, kände vittringen av ett regeringsskifte i näsborrarna. Har vi då inte anledning att säga att man skall ha så mycket moral och hederlighet att det ligger någonting i vad man talar om? Vi framlade förslaget och det första respektive andra alternativet till finansiering. Det är inte fråga om någon utpressning. Det är fråga om en logisk uppföljning av vad herr Bohman har efterlyst under alla de år jag har haft glädjen att föra dessa debatter med herr Bohman i kammaren.

Herr talman! Jag skall i kväll besvara några interpellationer i delvis andra ämnen. Med hänsyn till vad som sagts under förmiddagen skall jag helt kort ta min del av skattedebatten. När skatteförslaget lades fram uttalade jag min förhoppning om en bred uppslutning i riksdagen kring omläggningen. Det var mera än en förhoppning, det var en uppriktig förväntan. Och det rörde sig inte om önsketänkande utan om enkel politisk logik. De borgerliga partierna har under många år krävt en sänkning av den direkta skatten. De har förklarat sig beredda att finansiera en omläggning genom en höjning av den indirekta skatten. Skattomläggningen var vidare relativt konventionell, det var inte frågan om en mera långtgående omfördelning. Den borde därför kunna godtagas av de borgerliga. Vidare har man från borgerligt håll kritiserat kommunalskatternas ökning. Överenskommelsen med kommunerna, det viktiga inslaget i skattereformen, borde därför på alla håll hälsas med tillfredsställelse. På den punkten bedömde jag utvecklingen fel. Min uppfattning vilade på föreställningen att man borde ta de borgerliga partiernas ständigt framförda krav i skattefrågan på allvar. Men politiken följer inte alltid logikens lagar. Det är en gammal erfarenhet att när vi lägger fram ett verkligt radikalt förslag är framför allt mittenpartierna ofta angelägna att vara med och visa sig vara lika radikala. Lägger vi däremot fram mera konventionella förslag möts vi av indignation. Professor Ohlin, som jag just skymtade i kammaren, brukar säga att socialdemokraterna ”stjäl oppositionens kläder medan denna badar”. Ibland verkar det som om man främst inom folkpartiet blir särskilt vred när man får ett förslag som man känner igen och som stämmer åtminstone delvis med de egna önskemålen. Men det var trots allt inte detta som var avgörande. Till en början kunde regeringen glädjas åt många uppskattande ord i den borgerliga pressen; finansministern har citerat en del av dem. När herr Helén säger att vi inte fick något bifall vet jag inte vad han har för anspråk på bifall. Det är ju inte vanligt att stora delar av den borgerliga landsortspressen berömmer regeringen. Dessutom kunde vi glädja oss åt stöd från LO och från TCO. Att den borgerliga landsortspressen ställde upp bakom förslaget är inte att undra på — den hade ju lyssnat till sina partier. Man var inte heller helt negativ i partiledningarna. Det finns risk att det blir något av ett bevingat ord: ”Äntligen förstår regeringen att det skall löna sig att arbeta”, sade herr Helén, när skatteförslaget lades fram. Någon vecka senare var hans språkbruk ett helt annat. Vad hade hänt? Jo, herr Hermansson hade i mycket bestämda och mycket envetna ordalag flera gånger sagt att kommunisterna under alla omständigheter skulle rösta emot mervärdeskatten. Då tystnade talet om skatterna, då började talet om regeringskrisen. ”Det är ett hett spel som förs inom oppositonen dessa dagar, det rör sig mera om taktik än om en skattereform”, skrev Svenska Dagbladets politiske reporter. Någon statsvetare kommer väl i framtiden att mäta upp hur många spaltmeter som under några veckor skrivits i borgerlig press om regeringens förestående nederlag i skattefrågan, Palme på fallrepet, Palmes ödesstund, den förestående regeringskrisen i maj osv. Sammanhanget är, såvitt jag kan se, alldeles klart. Det moderata huvudorganet skrev nyligen: ”Det är oppositionens skyldighet att tillvarata varje möjlighet att fälla regeringen.” Tack vare kommunisterna tycktes detta tillfälle erbjuda sig. Jag skall inte bestrida att resonemanget kan vara legitimt. Det är en naturlig strävan för oppositionen att nå makten och att påverka politiken, annars skulle dess arbete te sig meningslöst. Men är det oppositionens enda skyldighet? De flesta föreställer sig också att oppositionen har sakliga motiv för sitt handlande och en skyldighet att redovisa en alternativ politik i den fråga striden gäller. Annars blir dess arbete meningslöst. Nu har den borgerliga oppositionen manövrerat sig i det läget att man säger nej till den sänkning av den direkta skatten som man länge har krävt. Man säger nej till den sänkning av marginalskatterna som man länge har krävt och nej till en överenskommelse om en uppbromsning av kommunalskatterna, vilket man länge har krävt. Tydligen kommer oppositionen direkt att medverka till att finansieringen av skattesänkningen sker med en metod som man själv anser vara sämre. Det är det praktiska resultatet av en demonstrationspolitik i stället för en resultatpolitik. Så har oppositionen dömt sig själv till ett sterilt nejsägeri. Likväl fortsätter ni att tala om skattesänkningar som om ingenting har hänt. Men något har ju hänt och händer i dag. Ni säger nej till skattesänkningar och avvisar de två enda finansieringskällor som är tillräckligt stora för att nu göra en sådan skattesänkning möjlig. Ni har inte ens kunnat enas om hur en skattesänkning, om den enligt er mening vore möjlig, skulle se ut. Det enda ni kan göra är att hänvisa till utredningar, till en oviss framtid och till vackra drömmar. Ni kan inte ge ett enda konkret besked utöver nej. Ni talar om besparingar, men varje ledamot i denna kammare vet hur vi har suttit här natt efter natt för att slå tillbaka borgerliga förslag om nya utgifter. Det är inte borgerlig spariver som har hållit oss uppe om nätterna i kam maren, utan här har krävts mera pengar till försvar, u-hjälp, polis, vägar, miljövård och tusen och ett i och för sig goda ting. Eftersom ni inte har några besparingsförslag att redovisa, hänvisar ni till en besparingskommission, där alla partier skall vara med. Vad är den politiska innebörden av detta förslag? Jo, ni hoppas få hålla socialdemokraterna i handen för att vi skall ta ansvar för besparingsförslag som de borgerliga själva inte vågar lägga fram. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hålla ned utgifterna. Det är en skyldighet som en regering har mot landets skattebetalare att ständigt bedriva en hård utgiftsgranskning. Men för denna verksamhet behöver vi inte hålla oppositionen i handen. Jag respekterar naturligtvis om oppositionen inte i alla delar vill godta ett regeringsförslag. Vi hade kunnat resonera om olika inslag i skatteomläggningen, och det behöver inte vara någon hemlighet att jag har gjort flera försök att finna en bas för en bredare uppgörelse. Men det är mycket offentligt känt att oppositionen har stängt alla dörrar för en kompromiss. Under hela den gångna månaden har det inte kommit ett enda konkret motförslag utöver nej. Skälet är, som finansministern nämnde, att vittringen efter regeringsmakten varit för stark. Man trodde tydligen på den borgerliga pressens jublande förkunnelse att socialdemokratin var trängd mot väggen, dömd att förlora voteringen om skatten. Man hade inkasserat en seger i förskott och glömde måhända att väljarna sänt oss hit till riksdagen för att behandla sakfrågor. Oppositionen hade själv trängt sig mot väggen i sitt taktiska spel, så att den inte längre hade rörelsefrihet för ett förnuftigt resonemang, vilket jag djupt beklagar. Jag kan möjligen förstå att frestelsen här varit stark. Regeringen har inte majoritet i riksdagen. Oppositionen vet att om den kan förena sig med kommunisterna i någon större fråga, kan regeringen besegras. Jag kan förstå att detta är en stark lockelse och att man frestas att försöka ta chansen och slå till. Risken är att man faller på eget grepp. Då känner man sig lika indignerad som kommandoran i ”Emil i Lönneberga” när hon ramlade i varulvsgropen. En minoritetsregering får naturligtvis räkna med att stundom segla i smult vatten. I stort sett har det gått mycket bra. Det har varit möjligt att i de allra flesta frågor de senaste åren samla breda majoriteter i riksdagen. Ibland har det skett genom uppgörelser på utskottsplanet eller på partiledarplanet. Det är ingenting märkvärdigt med det. Det får man vara beredd på. Det gjorde vi också när vi var i majoritetsställning. Men man får också vara beredd på plötsliga anlopp som främst dikteras av en strävan att besegra eller t.o.m. fälla regeringen. Ett sådant anlopp kan vara oväntat med hänsyn till sakfrågan, som i det speciella fall vi diskuterar i dag. Går det inte då med en uppgörelse, får man försöka få frågan igenom ändå. Det viktigaste för en minoritetsregering är att inte vika från sin huvudlinje, tappa initiativet, drabbas av handlingsförlamning. Man skall alltid vara beredd till en rimlig uppgörelse. Går inte detta, får man vara fast, slå sig fram, om det blir nödvändigt. Den borgerliga oppositionen har sökt utnyttja skattefrågan för att fälla regeringen, förhindra skattesänkning genom att stödja kommunisternas angrepp på finansieringsmetoden. Vi valde helt naturligt att använda en alternativ finansieringsmetod, som vi ifrån allra första början diskuterat för att klara skattesänkningen för stora, breda löntagarkategorier. Likväl beklagar jag uppriktigt oppositionens taktikspel i den här frågan, och jag vill erkänna att jag är mycket besviken. Skattefrågan är en viktig fråga, och det är naturligt att partierna har olika åsikter med hänsyn till skillnader i idéer och intresseförankring. De skillnaderna kommer säkert att avspeglas i skatteutredningens arbete. Men ingen torde kunna påstå att de sakliga skillnaderna i denna speciella skatteomläggning var så stora att de kan motivera den uppståndelse som den har vållat i riksdagen och den allmänna debatten. Det är inte, vågar jag påstå, den sakliga indignationens rosor som blossar på oppositionens kinder. Det är besvikelsens rodnad över ett taktiskt spel som riskerar att misslyckas. Ni slåss här inte för en sak, ni slåss för att nå makten genom en sakligt dålig nejsägarlinje och i miniatyrformat — jag upprepar : i miniatyrformat — är det samma situation som den västtyska oppositionen hamnade i när det gällde östfördragen. Inte sedan ATP-striden har jag hört så många invektiv i en riksdagsdebatt. Då skall man komma ihåg att det gäller ett förslag som stora delar av den borgerliga pressen till en början och som de stora löntagarorganisationerma, LO och TCO, hela tiden har gett sitt stöd. Det framkallar dessa våldsamma invektiv. Men man bemästrar inte en situation genom att som herr Helén gå upp i falsett. Det här spelet är till skada för politiken som helhet. Denna uppblåsta näst intill skenstrid kan dra uppmärksamheten bort ifrån att vi i riksdagen har för medborgarna verkligt viktiga frågor att behandla. Skattefrågan är naturligtvis en, när det är idé och intresseskillnader. Det är inte konstigt om en del människor ute i samhället frågar sig, vad dessa stormar i riksdagen egentligen gäller, och att det kan förekomma angrepp på politiker av den typ som nyligen förekom på SIF-stämman. Medborgarna vill att riksdagen skall ge sig i kast med de stora och svåra frågorna om arbetsmiljö, anställningstrygghet, en fördjupad demokrati på arbetsplatsen. Medborgarna vill få vara med och besluta om hur miljön skall skyddas och formas i framtiden. De vill ha en rättvis fördelning av produktionsresultatet. De vill ha en social förbättring för eftersatta grupper i vårt samhälle, handikappade, ensamstående och många andra. Det är konkreta och viktiga problem i vardagen. Till detta bör vårt arbete koncentreras. Men medborgarna är föga intresserade av ett taktiskt spel, som mest bara speglar en parlamentarisk maktkamp. Därför vill jag till slut vädja till oppositionen: Angrip gärna regeringen, så som ni som opposition bör göra, på områden där det finns väsentliga skiljelinjer i idé och intresse och i sak. Utforma konkreta alternativ till vår politik i olika sakfrågor och låt opinionen pröva dem mot varandra. Det bidrar till att vitalisera demokratin och engagera folkstyret. Men sätt inte i gång taktiska, mer eller mindre skenstrider av den typ som vi har fått uppleva under de senaste veckorna. Det gagnar varken landet eller er själva.

Herr talman! Eftersom jag inte hade möjlighet att replikera herr Sträng förut, vill jag säga att det papper som herr Sträng läste ur var, i den del som jag hade tillfälle att höra, en felaktig beskrivning av vår budgetsyn för det budgetår som vi nu har att behandla. Det var tillräckligt underlag för att fälla ett omdöme om det papperet. Innehåller det andra saker, desto bättre. Jag skall studera det och gå igenom det precis som vid tidigare tillfällen. Statsministern säger att mitt uttalande att äntligen har regeringen insett sanningen i folkpartiets krav att det måste löna sig att arbeta har blivit ett bevingat ord. Det är bra om det har blivit ett bevingat ord. Det fäster uppmärksamheten på en grundläggande tanke, som ingalunda har blivit inaktuell genom skatteprovisoriet, eftersom flertalet situationer, där de samlade marginaleffekterna gör att det för många inte lönar sig att arbeta, blir kvar efter skatteprovisoriet. Det är bra att detta blir känt. Men den distinktion som jag har gjort tidigare bortsåg statsministern helt ifrån, nämligen att det är principen, tanken, som äntligen trängt fram till er, medan ni i praktiken inte har kunnat förverkliga kravet att det måste löna sig att arbeta. Kanske skulle ni lära er det, om ni lät skatteutredningen blir förutsättningslös såsom riksdagen har begärt. Nu säger statsministern att den här striden drar bort uppmärksamheten från väsentliga frågor. Som om det inte för de många människorna i vanliga inkomstlägen skulle vara en väsentlig fråga att vi kan arbeta fram en hållbar skattereform här i landet, som just gör att de många människorna känner att det lönar sig att arbeta! Statsministern räknade upp en lång rad intressanta och viktiga frågor. Jag är glad över att han tog med de ensamståendes problem och arbetsdemokrati, där ni tidigare gång på gång, år efter år har röstat ned våra reform förslag. Jag tänker då inte minst på herr Wedéns pionjärarbete för att löntagarna skulle få representation i företagens styrelser. Hur hånades inte det förslaget från socialdemokratin, när han både i praktiken och här i det politiska arbetet tog fram det. Detta är några exempel på att man inom socialdemokratin försöker komma bort ifrån den besvärliga situation som har skapats genom att många människor genomskådat det skatteprovisorium som man nu vill att riksdagen skall besluta. Då har man också panna att föreslå att vi från oppositionen, som inte godkänner skatteomläggningen, skall vara med och ta fram 500 miljoner på bilisternas bekostnad, fastän vi inte röstar för den utgift som regeringen säger att dessa skattepengar skall svara emot. Statsministern är så förvånad över att det har kunnat gå så här. Har herr Sträng inte ens för herr Palme visat upp verkningarna av skatteförslaget? De är ju för att det är ett dåligt förslag som vi säger nej — nu och i voteringen. Jag hoppas att den saken skall stå klar för regeringen att det var ett misstag att inte i tid innan man hade låst sig ta upp diskussioner med de partier som har krävt en skattereform som gör att det måste löna sig att arbeta, utan kastar fram detta ur ett bakhåll, njuter av att överrumpla allmänhet, massmedia och riksdag. Lär om på den punkten, så behöver ni inte komma i en sådan här situation!

Herr talman! Först några ord till finansministern. Det är inte en skattefinansiering av jordbruksavtalet som vi har krävt. Vi har krävt att man tar bort den prisökningseffekt som momsen har på de viktigaste livsmedlen, och vi har sagt att det är lämpligt att man börjar med mjölken. Det har inte med jordbruksavtalet att göra. Finansministern ställde en direkt fråga om drivmedelsskatterna. Finansministern har ju själv sagt att skattepaketet är konjunkturpolitiskt neutralt. Nu skulle vi, därför att ni i utskottet bara har lyckats med att till tre fjärdedelar klara ihop paketet, träda in och av konjunkturpolitiska skäl klara det dilemma som uppstår. Det är ju så att ju fler åtgärder man vidtar utan att få någon konjunkturpolitisk effekt, desto mera tomhänt kommer man att vara i fortsättningen. Sedan till statsministern.

I det avseendet har vi uppenbarligen samma uppfattning. Den parlamentariska situationen är fullt känd, och den måste kännas bäst av statsministern, som leder en minoritetsregering. Just därför är ansvaret i det avseendet i första hand statsministerns och regeringens.

Om det nu var en samförståndslösning ni ville åstadkomma! Varför låsa in sig i slutna rum och kasta ut förslaget som en överraskning i ett försök att framstå som den som började handla? Om statsministern känner detta tryck, detta ansvar inför medborgarna så starkt, varför utnyttjade inte statsministern denna möjlighet? I stället beskyller han oss för att föra en skendebatt och säger att en trängtan mot statsrådstaburetterna tar över allt annat. Finns det inte plats för litet självkritik i den formen av debatt? Vad är det annat än en trängtan att så länge som möjligt sitta kvar på dessa taburetter som gör att ni inte går ut med detta i ert eget tycke förträffliga skatteförslag och låter folket ta ställning till om det är sådant att ni skall fortsätta? Den möjligheten står ju öppen, men det är regeringen som själv har att avgöra om den vill använda den metoden. Och så beklagar ni er över att vi inte gör någonting för att tillrättalägga när ni har lagt er proposition. Ja, hurdant är sakläget? Innan utskottsarbetet har kommit i gång lägger regeringen — inte formellt, men i praktiken — fram ett nytt förslag till finansiering och går ut med attityden: Här ser ni hur det blir, när ni inte tog vårt första förslag — då får ni finna er i att ta ett annat förslag, som t.o.m. regeringen själv tycker är sämre! Det lär inte bli möjligt för statsministern att lyckas när han står här och försöker övertyga en svensk allmänhet om att detta sätt att behandla den här frågan är ett försök att åstadkomma samlande lösningar. Det är icke korrekt att påstå att detta är en skendebatt. Vår granskning av förslaget har lett till att vi där finner negativa verkningar för låginkomsttagarna. Bestrid detta från regeringsbänken, om ni anser att det är möjligt! Vi har konstaterat att straffbeskattningen finns kvar för de små företagen, där två makar arbetar. Vi har konstaterat att man kategoriskt säger nej till försöken att komma åt den hårda verkan på låginkomsttagarna som en generell höjning av mervärdeskatten på de viktigaste livsmedlen har. Ni har använt huvuddelen av er egen förmåga och partiapparatens hela förmåga att säga att vi är ute för att söka åstadkomma avtalsbrott, när vi vill försöka reducera momsens verkningar på de viktigaste livsmedlen. Försök inte, herr statsminister, att mot den bakgrunden göra gällande att oppositionen skulle ägna sig åt en skendebatt!

Herr talman! Statsminister Olof Palme försökte föra samma argumentering som finansministern för att försvara regeringens skattepolitik och regeringens politik i den här frågan. Inte blev försvaret bättre i den tappning som Olof Palme presterade. På något sätt gjorde Olof Palmes anförande här ett intryck av att vara något slags patetiskt försvarstal. Jag tror inte att jag var ensam om att få en känsla av att statsministern egentligen inte talade för kammaren, utan för något annat forum, någonstans bortom TV-apparaternas objektiv.

— Och det skall man få höra från statsminister Olof Palme! Vad statsminister Olof Palme än kan, nog tycker jag att taktik är något som han verkligen behärskar. Jag tror att de flesta av oss som lyssnade — och jag hoppas också de som har lyssnat på Olof Palme i dag ute i landet — fick en känsla av att statsministern inte skildrade den politiska verkligheten sådan som den breder ut sig inför människorna. Jag tror inte att lyssnare runt om i landet kände igen den här situationen. Varför gjorde de inte det? Jo, även om det politiska intresset i vårt land många gånger är alltför svagt har de ändå en så klar bild av skeendet i denna fråga att de måste ha upplevt statsministerns förklaring som en skenförklaring, ett vilseledande. Jag upprepar vad Thorbjörn Fälldin sade för en stund sedan här i talarstolen, att om det verkligen skulle ha förhållit sig på det sättet att regeringen var ute för att försöka samla de politiska partierna kring en skattereform och en stor skatteomläggning, skulle regeringen självfallet inte ha gått till väga på det sätt som den gjort. Syftet bakom regeringens handlande — det genomskådar vi ju alla — var att föregripa den skatteutredning som regeringen nu tvingats att tillsätta efter att i flera år upprepade gånger ha sagt nej till den. När förslaget presenterades sade jag ifrån att det var ett skattehöjningsförslag som vi inte kunde acceptera. Detta sade jag redan samma dag, herr statsminister, och jag upprepade det i ett TT-uttalande på lördagen. Detsamma gjorde också min vice ordförande Staffan Burenstam Linder. Jag sade bl.a. så här: Regeringens skatteförslag är ett hastverk. Det bekräftar att någon väsentlig förbättring av skattesystemet inte är möjlig utan en ekonomisk stimulanspolitik och utan besparingar inom den statliga byråkratin. Sunda förnuftet säger att en skatteomläggning som bara för över skattebördan från ett område till ett annat inte förbättrar den genomsnittliga inkomsttagarens ekonomi. Nästan alla hushåll får visserligen sänkt direkt skatt, men sänkningen äts upp av högre moms på livsmedel, kläder och andra varor, höjd bensinoch oljeskatt, höjd skatt på öl, sprit och cigarretter. Det blir ännu dyrare att leva. Det nuvarande skattesystemets alla orimligheter finns kvar, framför allt den höga marginalskatten som, även om regeringsförslaget antas, drabbar alltför många familjer i medelinkomstskiktet. Marginalskatterna måste ner, om vi skall få ordning på den svenska ekonomin, osv. Vem är det som har vinglat i den här frågan? Vem är det, om inte regeringen, som har bytt fot? Vem är det som emot parlamentarisk sed har givit order till ett riksdagsutskott, som ännu inte hade hunnit börja behandla frågan, och som vid en presskonferens har sagt att ett riksdagsutskott skall begagna sin initiativrätt för att genomföra ett förslag som regeringen anser vara sämre än det förslag regeringen själv har lagt på bordet? Man skall inte vika från sin huvudlinje, sade statsministern för en stund sedan.

Det finns en misstro mot politikerna i vårt land. Det är alldeles obestridligt, och jag har talat om den misstron många gånger och om vårt ansvar att försöka klara upp det här. Jag påstår att det handlingssätt regeringen visat i den här frågan har förstärkt det misstroendet. Jag påstår också att det inte beror på oss, utan det beror på regeringen att misstron, det bristande förtroendet för politikerna är så starkt som det är i dag. Det fanns en möjlighet att klara upp det här problemet, att lösa frågan mellan dem som griper efter regeringsmakten och dem som vill sitta kvar vid regeringsmakten, nämligen att ta ett nyval i frågan. Då hade svenska folket fått tillfälle att säga vad det tyckte. Då hade aktningen för politikerna kommit tillbaka. Då hade vi fått klart för oss vad folkstämningen. och folkmajoriteten tyckte om detta. Men det ville man av naturliga skäl inte, och den utvägen valde man inte.

Herr talman! Jag skall bara kort ta upp två uttalanden i statsministerns anförande här. Statsministern sade: Jag är besviken över vad som hänt i skattefrågan. Om herr Palme är besviken över det borgerliga taktikspelet, så är det hans rättighet. Jag skall inte polemisera på den punkten. Men jag tycker det är beklagligt om någon skulle kunna tolka hans yttrande på det sättet att han skulle vara besviken över den utgång av skattefrågan som vi nu kommer att få här i riksdagen. Resultatet av vad som hänt i skattefrågan och den troliga utgången av omröstningen senare är ju att det blir ett bättre resultat för barnfamiljerna, för låginkomsttagarna och för lönearbetarna som helhet än vad det skulle ha blivit om regeringen hade hållit fast vid sitt ursprungliga förslag. Jag tycker alltså att statsministern och regeringen som helhet bör vara tillfredsställda med utgången av skattedebatten och vad som förevarit i stället för att vara besvikna. Jag tror i varje fall att majoriteten av svenska folket hälsar det skattebeslut, som så småningom kommer fram här, med betydligt större tillfredsställelse än man skulle hälsat ett beslut som hade fört igenom regeringens ursprungliga förslag. Herr Palme sade också att det var en skenstrid som fördes. Man kan tolka honom så att han därmed avsåg att taktikspelet fått för stor roll. Men även taktikspel uttrycker verkliga motsättningar. Det intressanta är väl att konstatera hur de faktiska motsättningar som finns mellan de partier, som bygger på lönearbetarklassen, och de partier, som försvarar kapitalets intressen och ingenting annat, här har framträtt på ett mycket klart och belysande sätt. Bakom taktikspelet ligger mycket djupa politiska motsättningar som har sin rot i de faktiska motsättningarna i det svenska klassamhället. De borgerliga partiledarna är synnerligen uppskakade. Det framgår av deras anföranden här. Det är ju länge sedan man hörde så i tonen uppskruvade anföranden som här har hållits i dag av de borgerliga partiledarna. Det tyder på att de är djupt besvikna över utgången av skattediskussionen och över det beslut som riksdagen kan väntas fatta. Jag tycker att den besvikelsen är tillfredsställande.

Herr talman! Jag blev också litet överraskad. Herr Fälldin brukar vara en lugn och stillsam man, men nu stod han och ropade och hojtade i talarstolen på ett sätt som jag aldrig hört honom göra och i ett röstläge och en upphetsning som väl tyder på att han var trängd. Men låt oss klara ut det här litet grand. Den första beskyllningen var att vi inte tagit kontakt på förhand med oppositionen. Jag har sagt att det kan vi göra ibland i vissa stora frågor. Men inför en konsekvent genomförd underhandsparlamentarism känner jag tvekan. I det här fallet upplevde jag det som alldeles onödigt, eftersom jag bedömde det så att riksdagen i huvudsak skulle komma att ta vårt förslag. Det är intressant när man hör herr Helén och även herr Fälldin att konstatera att vad de är mest arga på är inte förslagets innehåll, utan sättet på vilket det lades fram, att man inte hade dessa underhandskontakter och att man inte avvaktade skatteutredningen och därmed försenade det hela. Jag har aldrig sagt eller föreställt mig att detta förslag skulle godtas av oppositionen till punkt och pricka, som herr Fälldin påstod. Inte alls! Jag sade i mitt förra anförande att jag bedömde det så, att man på olika punkter skulle komma med motioner för att vilja rätta till olika delar i förslaget. Dessa motioner fick vi vara beredda att ta upp en diskussion om. Men jag hade icke kunnat föreställa mig att oppositionen skulle hamna i ett fullständigt nejsägeri. Det måste ju vara en mening i politiken. Om man ställer ständiga krav på sänkning av den direkta skatten och av marginalskatterna och samtidigt säger att skattetrycket som helhet inte kan lättas — då måste man ju tycka att vårt första förslag var vettigt. Det är inte en slump att LO och TCO sade att de var beredda att acceptera förslaget som ett steg på vägen. Herr Helén säger att äntligen inser vi att det skall löna sig att arbeta. Ja, men om vi nu i dag genomför denna sänkning av marginalskatten, kommer det alltså att löna sig bättre att arbeta nästa år med socialdemokraternas skatteförslag än om herr Heléns nejsägeri hade fått bli riksdagens beslut. Det går alltså att klarlägga med de här citaten hur den borgerliga pressen och ni var försiktiga i början. Fram till den dag då herr Hermansson gick ut hårt var ni dämpade. Då anslöt ni er. Då ändrades tonläget. Då kom hela den där frågan om regeringskrisen in i bilden. På sätt och vis kan man inte moralisera över det. Det är klart att här finns också den här klassmässiga viljan att nå makten. Man valde bara en dålig sak. Och vidare: Skall det vara nödvändigt att tala i förväg under hand för att man skall komma överens? Det duger alltså inte om förslag föreläggs inför offentligheten och ni sedan får komma med era ändringsförslag om ni har några. Jag väntade i två veckor. Jag sade inte ett ord av kritik mot oppositionen. Jag tänkte att det kan väl inte vara möjligt att de tänker driva det här taktiska spelet till sin spets. Jag kritiserade dem alltså inte, i tanken att om en vecka kanske vi sitter och förhandlar och resonerar. Men det hjälpte inte. Det är väl en del av förklaringen till herr Fälldins höga röstläge att när han gick ut i TV och sade att kompromiss är otänkbar när det gäller finansieringsmetoden så stängde han alla dörrar innan vi ens fått chansen att sätta oss och resonera. Då lade vi det alternativa förslaget. Det hade vi självfallet övervägt. Personligen föredrog jag momshöjningen därför att jag tyckte att vi kunde ta risken eller belastningen att lägga det på konsumtionen i det här fallet. Men det andra fanns med i bilden. Och vi var ju klara över att gick inte det alternativet igenom så fick vi ta det andra, med arbetsgivaravgiften. Jag förstår i och för sig att herr Hermansson är nöjd, att han tycker det sistnämnda alternativet är bättre. Men jag hade varit beredd att stå för det andra. Då säger oppositionstalarna här att vi utsätter dem för utpressning när vi lägger dessa två förslag. För det första: Ni talar jämt om att ni vill ha makt och inflytande. Men makt och inflytande betyder ju också ansvar, och då får man ta det ansvaret. Vi är beredda att ta ansvaret för den finansieringsmetod som nu kommer att bli riksdagens beslut. Men genom ert sätt att säga nej har ni också en del av ansvaret för att det blir så. Det kan ni aldrig frånsäga er. Man kan inte frånsäga sig ett ansvar genom att tala om utpressning. För det andra: Det andra budet kan ju också uppfattas som en Aufforderung zum Tanz. Det kunde ha blivit grundvalen för resonemang. Jag har redan sagt att det inte behöver vara någon hemlighet att jag har försökt se om man kunde skapa en bas för resonemang. Det avvisades. Dörrarna smällde åter igen, och ni hamnade i detta nejsägeri. Och så säger ni att då är sista utvägen att anordna ett nyval — varför gör vi inte det då? Det är ju avslöjande. Det här säger ni för att ni tror att då kunde ni kanske ha nått regeringsmakten. Det var ju syftet med hela operationen att gå samman med kommunisterna för att fälla momsen. Ni trodde kanske att ni kunde nå regeringsmakten via ett nyval, men ni skall inte vara så säkra på det. Då kommer ni med det nu. Herr Fälldin har berört det i varje inlägg och herr Bohman har också varit inne på det. Men varför då? Varför skall vi ställa till nyval, om vi ändå får igenom huvuddragen i vår politik: en sänkning av direktskatten och en överenskommelse med kommunerna? Vår handlingsförmåga blockeras ju inte. Dessutom bör man med hänsyn till allmänheten med de korta treåriga mandatperioder som vi har i vårt land verkligen vara totalt blockerad i sina handlingsmöjligheter innan man tillgriper nyval. Dessutom hade det med de förseningar det medfört inneburit att överenskommelsen med kommunerna hade fallit. Vi hade då sannolikt inte kunnat få igenom den skattesänkning för breda löntagarkategorier som vi ville få igenom till den 1 januari. Men nyval är den sista räddningsplankan som herr Fälldin ropar efter när han inte har några andra argument att ta till. Vi hade velat nå enighet. Det primära var dock inte enigheten utan sänkningen av statsskatten och överenskommelsen med kommunerna, och vi förutsatte att det skulle bli stor enighet om att skaffa fram pengar till detta. Nu har ni hamnat i en helt steril nejsägeriposition, där det enda ni kan göra är att hojta om nyval för att frälsa er från att säga nej till skattesänkningen och från att förhindra överenskommelsen med kommunerna. Vi behöver inte något nyval, alldeles oavsett hurudan utgången skulle bli. Herr Helén talade om politiskt kurage och budgetalternativ, för att ta något som på sätt och vis ändå var litet grand försonande. Herr Helén var mycket upprörd över finansministern, av skäl som jag inte begriper. Det gällde materialet till oppositionens budgetalternativ. Men det är något som får tas upp till granskning. Jag har studerat oppositionens och framför allt mittenpartiernas budgetalternativ — det är deras alternativ till regeringspolitiken, som det ju ändå var syftet att få presentera vid det eftersträvade regeringsskiftet — i ett mycket näraliggande perspektiv under den senaste veckans riksdagsarbete. I onsdags, herr talman, behandlade vi frågan om presstöd. Socialdemokraterna ville finansiera detta genom reklamskatten medan mittenpartierna ville klara finansieringen genom en ökad beskattning av öl, tobak och brännvin. I fredags diskuterade vi frågan om livsmedelspriser. Mittenpartierna ville betala en liten sänkning av vissa livsmedelspriser genom en ökad skatt på öl, tobak och brännvin. I måndags diskuterade vi försvarsfrågor. Mittenpartierna skulle i varje fall enligt tidigare resonemang ha varit beredda att betala en ökning av försvarskostnaderna utöver regeringens förslag genom en ökad beskattning på öl, tobak och brännvin. I dag är det tisdag, och vi har nu hört först herr Fälldin och sedan herr Helén säga att också de ville ha höjda barnbidrag, precis som regeringen, och de höjda barnbidragen ville de finansiera genom en ökad beskattning på öl, tobak och brännvin. Under den återstående av förra veckans arbetsdagar, torsdagen, diskuterade vi mellanöl, som en stor majoritet inom mittenpartierna ville ha bort från butikerna. Vi respekterar det nykterhetspolitiska resonemanget, men det skulle innebära ett bortfall för statskassan på ca 200 miljoner i minskad ölskatt. Därför kan detta öl inte bidra till att klara mittenpartiernas extravaganser i budgeten. Tvärtom skulle man ju kompensera de 200 miljonerna i minskad ölskatt, sannolikt genom en ökad beskattning av tobak och brännvin. Man kan tänka sig vilken flod av brännvin som i så fall skulle svämma över landet för att klara mittens budgetalternativ. Så har vi upplevt den senaste veckan ur ett mycket jordbundet perspektiv, när vi har drivit fram våra olika reformförslag. Man kan säga att den här skildringen är skämtsam, men det är den inte. Under den här veckan, när det gällt att ta ställning till en rad olika reformförslag, har ni riktat hårda invektiv mot regeringen. Jag vill gärna erkänna att herr Helén var mycket lugnare i den senaste omgången, och jag hoppas att vi kan bibehålla detta debattklimat. Ert agerande under denna vecka har varit ett mått på det politiska modet och på den handlingskraft som mittenpartierna visat vid detta års riksdag. På grundval av den sortens handlingskraft har man satt i gång det spel som pågått om skattefrågan och som blivit en besvikelse. Ni hade gagnat er själva, och ni hade gagnat politiken och landet, om ni gjort upp om denna skattefråga när förslaget lades fram eller på utskottsplanet eller när ni fick alternativen. I stället har ni blockerat er i ett sterilt nejsägeri, och besvikelsen över att spelet om regeringsmakten misslyckats har kommit att prägla mycket av åthävorna i dagens debatt.

Herr talman! Herr Palme försökte också gå upp i decibel, så vi är väl nu kvitt på den punkten. Vad gäller öl, tobak och brännvin — för övrigt också vin, som statsministern hoppade över hela tiden — har vi följt finansministerns förslag men tidigarelagt höjningen med fem månader. Det ger oss med finansministerns egna beräkningsgrunder 342 miljoner kronor. Lägger man till detta halvårsposten för den spelbeskattning som finansministern vill införa och som han tillgodoräknar sig med 37,5 miljoner, är man uppe i 380. De utgiftsposter som statsministern i sin låtsaslek som finansminister här tog fram går på sammanlagt 375 miljoner kronor. Det blir ca 5 miljoner över. Så enkelt var det med det. I den viktigare skattefrågan har både finansministern och statsministern nu resonerat som om skattesänkning bara skulle kunna ske på ett sätt, enligt det provisorium som ni föreslagit. Men herr Hermansson har ju som vanligt på sitt litet djävulusiska sätt klargjort att det blivit en kommuniststämpel på provisoriet, att det har fått en annan profil, att det fått en företagsfientlig karaktär och att man därmed riskerar att få andra verkningar. Hur annorlunda skulle det inte ha varit, om ni hade accepterat riksdagens ställningstagande och en förutsättningslös utredning hade fått arbeta fram ett hållfast förslag. Då säger statsministern: Med vårt förslag blir det ju ändå så att det lönar sig bättre nästa år. Så kan man säga vid jämförelse mellan olika lägen, men många kommer också att få mindre kvar av en ökning 1973 än 1972, sedan provisoriet har röstats igenom. Somliga kommer också att bli arbetslösa. De kommer inte att säga att det lönar sig att arbeta. Andra måste slå igen sina företag. De kommer inte heller att säga att det lönar sig att arbeta. Hela denna sista omgång, som statsministern har bjudit upp till, har bara haft ett syfte. Han noterade att finansministern försökte lansera myten att vi i oppositionen skulle ha agerat rent taktiskt i stället för av omsorg om en vettig skattereform. Herr Palmes försök att på nytt ta upp den tråden visar bara en sak, nämligen att han var ängslig att herr Sträng inte hade lyckats. Vad som sker nu inför de lyssnare och tittare som möjligen är intresserade, är att statsminister Palme försöker få svenska folket att tro att herr Fälldin och jag skulle vara mera utspekulerat taktiska än Olof Palme själv. Det kommer inte många att tro på.